Herr talman! Markus Wiechel har frågat mig: Vad krävs för att regeringen framöver ska ta steget att erkänna nationen som en självständig nation? Sverige ger sedan lång tid stöd till freds och statsbyggnadsprocessen i Somalia. För fortsatt framgång i Somalias utveckling anser regeringen att nationell försoning är en avgörande faktor. Genom svenskt bistånd ges i detta syfte stöd till flera dialog och medlingsinsatser i Somalia. Det inbegriper bland annat stöd till dialog mellan den federala regeringen och Somaliland. Den svenska regeringen gör bedömningen att ett erkännande av Somaliland som självständig stat inte skulle gynna den fortsatta fredsprocessen i Somalia. Det skulle också kunna inverka negativt på utvecklingen i regionen. Regeringen ser därför inte anledning att ompröva sin inställning i denna fråga. Det kan också konstateras att inget annat land erkänt Somaliland som självständig stat.När det gäller Markus Wiechels avslutande fråga kan sägas att Sverige ger stöd till ett antal större landsomfattande, givargemensamma fonder och program som även kommer Somaliland till del.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerSedan lång tid tillbaka har Sverige utgått från tre uttalade kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna erkänna ett självständigt land: Det ska finnas ett folk, det ska finnas ett territorium och det ska finnas en regering som kan utöva kontroll över territoriet. Somaliland uppfyller samtliga av dessa tre kriterier - och många utöver dem.Regeringen har samtidigt tydliggjort att man avser att vara ett humanitärt föredöme. Man värnar om ordning och reda samt önskar främja demokrati, jämställdhet och andra mänskliga rättigheter. Även här kan jag tycka att Somaliland är värdigt att det internationella samfundet, kanske med Sverige i spetsen, faktiskt erkänner de framgångar landet har gjort och den självständighet det de facto redan har. Somaliland har fria demokratiska val och fungerande institutioner. Man erbjuder kostnadsfri skolgång för samtliga barn och ungdomar. Man har egna institutioner och diplomatiska förbindelser, ministrar och parlamentariker, och man har en egen president. Man har en egen valuta, en egen flagga, egna pass, en egen nationalsång och en egen huvudstad. Listan kan göras mycket längre. Herr talman! Man kan fråga sig varför jag, eller för den delen någon annan, lägger så mycket fokus på en fråga som just denna. Det handlar dock i grund och botten om moral, och det slutar inte där. Somaliland har inte vunnit sin frihet genom separatism, våld eller på något sätt genom att bryta mot internationella regleringar. Det var snarare kaoset i Somalia som lämnade just denna region utan styre, och då valde Somalilands folk att ta styret i egna händer. Det finns inte heller någon historisk eller demografisk förankring som stöder tesen om att detta ska tillhöra resten av det vi i dag kallar Somalia - som, till skillnad från Somaliland, tidigare var en italiensk och inte en brittisk koloni. Herr talman! Det är också viktigt med erkännandet, då hela världen på ett eller annat sätt faktiskt håller ihop. Genom att stötta Somalilands folk främjar vi inte bara utveckling i hela Somalia, vilket är det somaliländarna själva vill, utan även utvecklingen här i Sverige och i Europa. Genom ett erkännande kan vi utveckla handel och stabilitet, agera direkt med Somalilands regering och visa hela världen att det lönar sig med fred. Det lönar sig att uppnå alla de framgångar Somaliland har uppnått med demokrati och skolgång. Vi kan hjälpa dem till större framgång, vilken också kan sprida sig till övriga delar av regionen. Mot alla odds har Somaliland skapat en fredlig demokrati av västerlandsslag i en av världens mest våldsamma regioner. Det faktum att Somaliland dessutom är en muslimsk fungerande demokrati är i sig värt att tänka på. Det bör erkännas som ett föredöme för många av de länder som befinner sig i eller har befunnit sig i en liknande situation och kämpat sig till mer framgång.Sist men inte minst: Sverige har under de senaste åren erkänt stater på betydligt mer tveksamma grunder än vad som har anförts nu av utrikesministern. Regeringens ställningstagande tyder i grund och botten på ett inkonsekvent agerande som är desto sorgligare i en tid då vi har chansen att påverka andra länder inom Förenta nationerna.Jag vill inte tro att det finns andra skäl till att man exempelvis erkände Palestina, men agerandet tyder tyvärr på att så var fallet.
Herr talman! Det är riktigt att utvecklingen i Somaliland historiskt sett har varit mer framgångsrik än utvecklingen i övriga Somalia. Somaliland har inte varit drabbat av inbördeskrig, och de statliga institutionerna har därför heller inte utsatts för samma kollaps som i framför allt de södra delarna av Somalia. På så sätt har Somaliland utgjort, och utgör till stor del fortfarande, ett positivt exempel för övriga Somalia.Det kan finnas både för och nackdelar med att ingå i en större federation. Att göra det kan ha både ekonomiska och säkerhetspolitiska fördelar. Förhoppningen är att den positiva utvecklingen i Somalia på sikt också kan gynna Somalilands utveckling, men detta förutsätter att Somaliland inte står utanför processen.

Jag har fått den här frågan och interpellationer på det här temat tidigare.Tilläggas kan att Somaliland inte har erkänts av någon annan europeisk stat och inte heller av Afrikanska unionen eller dess medlemmar. Det är i hög grad en icke-fråga som egentligen inte drivs ordentligt, och det är kanske där en utveckling mot att man vill bli en självständig stat ska börja. Men just nu menar vi att det är viktigt att se till hela Somalia och erkänna de framgångar som Somaliland har, men det finns inte riktigt någon sådan rörelse och det finns heller inget annat land som har erkänt Somaliland.
Herr talman! Är det egentligen så konstigt att Afrikanska unionen, som mestadels består av diktaturer, inte har erkänt Somaliland och den utveckling de har lyckats uppnå? Är det verkligen så konstigt att andra länder som inte alls har lyckats med samma sak inte vill erkänna den här framgången?Sedan kan jag fråga mig: Vad är det som gör att den svenska regeringen tror att folket i Somaliland inte själva kan avgöra om det är bättre att de är självständiga eller inte? Ska vi fortsätta med den politik som rådde förr, där andra länder skulle bestämma över deras gränsdragningar? Det här är ett klanbaserat samhälle. Det är ett samhälle som består av många olika grupper, och nu har somaliländarna en önskan om att själva få rita kartan över sitt land. Jag ser faktiskt inte hur det här kan försvåra för utvecklingen av fred i den här regionen.Det är dessutom värt att nämna att unionen mellan Somalia och Somaliland 1960 faktiskt aldrig undertecknades av parlamenten i de två länderna, vilket var en förutsättning för avtalets giltighet. De facto har alltså somaliländarna berövats sitt eget land.
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Hur Somalias federala karta i slutändan kommer att se ut avgörs bäst av somalierna själva. För fortsatt framgång i Somalias utveckling krävs ett konstruktivt partnerskap inom och mellan Somalias olika regioner. Efter många år av inbördeskrig finns det minsann många lokala konflikter och dispyter att lösa, och de kan bara lösas genom dialog och försoning.
Herr talman! Ja, Somaliland ska avgöra sin framtid, och det är lite det som de försöker göra nu. De har länge fungerat som land och har de facto självständighet. De har lyckats med det här genom dialog och försoning, precis som utrikesministern vill att de ska. Trots det får de inget stöd. Jag ser inte vad mer de kan göra, för de har hittills spelat rätt, så att säga. Det finns inget våld, inga separatistiska slitningar och ingenting som på något sätt går emot det som utrikesministern egentligen säger.
Herr talman! Vi tycker att nationell försoning är en avgörande faktor för att fortsatt se en framgångsrik utveckling i Somalia. Vi vet att det är en prioritering också för FN:s nya generalsekreterare. Skulle man nu från omvärlden komma med synpunkter på hur statsbyggande och försoning ska ske i Somalia finns risken att det faktiskt bara försvårar.Vi ger ett svenskt stöd till freds och statsbyggnadsprocessen i Somalia. Vi ger politiskt stöd och utvecklingssamarbete, och vi är en av de största biståndsgivarna. Vi menar att det är den riktiga vägen framåt. Så småningom kan det här bli en fråga, men det är det absolut inte i dag. Vi vill inte göra någonting som stör den politiska process som vi kan se och som är positiv i Somalia, men vi har heller ingenting emot att hålla fram Somalilands framgångar. De kan bli ett viktigt exempel. Men det är inte framför allt att markera statsbyggande på det sättet som bidrar på bästa sätt till den nationella försoning som behövs i dag. De behövs som ett gott exempel.